Herr talman! I detta joviala och, som Jan Jennehag själv sade, smått filosofiska inlägg finns en ny riktning som vi inte är riktigt säkra på att vi känner igen. Jag ifrågasätter inte att det är vänsterpartiets. Men jag tycker ändå att det är värt att notera att vänsterpartiets mål är en värld utan vapen. Det är möjligt att intressegemenskaperna i världskommunismens upplösning har gått så pass långt att det finns behov av att så här kraftigt markera avstånd från kommunistiska regimer runt om i världen. Det är annars uppenbart att intresse gemenskapen i partier som har funnits tidigare och som stått vänsterpartiet kommunisterna nära har fört fram till vapensmedjor som har rasslat och dundrat kraftigare än någon annanstans i världen. Från den utgångspunkten är det en mycket intressant iakttagelse att Jan Jennehags och hans partis uppfattning nu är att det vore lugnast och bäst, t.o.m. ett mål, med en värld utan vapen. Man kan närmast fråga sig varför vänsterpartiet nöjer sig med att minska den svenska vapenarsenalen med 10 %, om man ändå har den grundläggande inställningen. Men det kanske tjänar ett annat syfte. Min fråga, Jan Jennehag, är: Om varken Jan Jennehag eller jag kan påverka vapensmedjorna ute i världen, och vi vet att den militära potentialen är betydande, är det då en klok politik att Sverige, som ni i vänsterpartiet föreslår, gör ensidiga neddragningar av vårt försvar? Det handlar dock om människors integritet och oberoende. Det gäller för alla alltifrån de vänsterpartister som röstar på Jan Jennehag till dem som röstar på andra partier ända ut på högerkanten och på mitt eget parti. Alla de människorna är nog undrande inför ett sådant budskap.

Herr talman! Var vapensmedjor har skramlat mest, Arne Andersson i Ljung, det kan man naturligtvis diskutera. Men jag tror att det har skramlat väl så mycket på andra håll som i de förutvarande kommunistiska staterna. För att avsluta den delen av debatten vill jag säga att jag tar ansvar för den politik som mitt parti har beslutat om i den ordning som jag tycker är demokratisk. Om sedan Arne Andersson definierar det som att vi genom partiets historia har haft intressegemenskap, åsiktsgemenskap eller vilken gemenskap som helst med diktaturer är det Arne Anderssons analys. Jag tror inte att vi kommer längre i den frågan. Jag tycker alltså att den politik som mitt parti har fört genom den svenska historien tål en belysning. Om Arne Andersson i Ljung har en annan uppfattning, får vi väl ta upp en diskussion. Så till en annan sak som togs upp i Arne Anderssons inlägg. Det gäller hans fråga om hur vi kan föreslå ensidiga neddragningar. Då vill jag först och främst säga att det inte är fråga om några ensidiga neddragningar. Det sker ju neddragningar på många håll i vår omgivning. Jag tror att det handlar om neddragningar som kan stå sig. Därför tycker jag att det är en uppgift för vårt parti att ta de praktiska konsekvenserna av en sådan här utveckling. Vi måste visa att vi tycker att utvecklingen är riktig och att vi vill ge vårt bidrag genom att göra det som vi vill att andra skall göra.

Herr talman! Jag har några små anmärkningar i anledning av Roland Brännströms inlägg. Om den knappa repliktiden medgav det skulle jag kunna läsa litet i den proposition som Roland Brännström inledde med. Det är alldeles uppenbart att regeringen ger uttryck för oro för en lång rad saker som inte är särskilt tillfredsställande. Jag skall inte ta tiden i anspråk för att återge vad som står i propositionen, men det går att läsa vidare med den inriktning jag nämnde. Man finner då att detta är egentligen produkten av oförändrad ekonomi, av det enkla skälet att det finns detaljer inom försvaret som vi inte kan påverka. Det gäller både personalens lönehistorier och de kronor som våra värnpliktiga alltid tycker är för få. Även de pengarna påverkar. Men inom oförändrad ram, mina vänner, påverkar de såväl materialdelen som produkter av hela verksamheten, nämligen övningstiden. Så fungerar oförändrad ekonomi. Det är alldeles uppenbart att om regeringen har bundit sig så hårt som faktiskt har skett för oförändrad ekonomi, då kan jag nätt upp inte anmärka på att regeringen inte har någon annan utväg än att krympa organisationen för att på det sättet kortsiktigt vinna möjligheten att bibehålla en mera säker struktur på det som finns kvar. Det är enligt moderata samlingspartiets mening ingen bra lösning. Därför förordade jag i mitt anförande såväl ökade medel som organisatoriska förändringar. Hur var det med det s.k. misslyckandet, Roland Brännström? Varför böka särskilt mycket i det? Det blir litet långsökt att skylla på partiledarna. Om jag minns rätt -- vilket jag tror att jag gör -- träffades partiledarna en av de första dagarna i december. Med andra ord var det precis vid den tid då det för alla initierade var uppenbart att sedan en månad eller två var kommittéarbetet under upplösning. Det går att filosofera över varför det blev så. Den enklaste lösningen är att ni socialdemokrater inte har blivit uppmärksammade på att situationen inte är sådan som den under så lång tid har varit att ni har kunnat bestämma er för en försvarsstruktur eller en politik över huvud taget. Ni utgör ett vanligt stort parti numera, och ni är beroende av andra partier. Ni behärskar fortfarande inte förmågan att ställa er i ledet och anpassa er till situationen. Det har vi andra tränat oss på. Vi är ganska bra på det. Det kallas föraktfullt att vi måste kompromissa. Det måste ni också göra i den situation som nu råder.

Herr talman! Jag delar Roland Brännströms bedömning av det säkerhetspolitiska läget och den utveckling som varit, men jag delar inte hans slutsatser. Han drar alldeles för stora växlar på detta för framtiden. Vem har skulden till att försvarskommittén föll? Roland Brännström vill att vi skall dela den skulden på många. De som har det största ansvaret är ju de som leder en sådan här kommitté. Jag tyckte nog, liksom andra talare här, att det de sista månaderna såg ut som om detta inte skulle gå. Sedan kom krispaketet, och man skulle spara också på försvarssidan. Det var då som man från de andra partierna sade att nu får det vara slut på det hela. Därefter kom partiledarna in. Jag vill nog lägga ansvaret på socialdemokraterna i det här fallet. Vankelmodet tog över, och allmän oreda rådde. Herr talman! Inte med ett ord nämnde Roland Brännström den typ av beställningar som har gjorts av Haubits 77 B och Ubåt 90 under senare år. Jag vill fråga: Tycker Roland Brännström att det är rätt att man gör på detta sätt, att man gör så stora beställningar, som är så kapitalkrävande, inom den ram som redan finns? Vad har man för nytta av beslut om det inte är någon mening med att de genomförs? Så mycket annat får ju stå tillbaka i det här fallet. Sedan till talet om nivåer som de olika partierna har. Det finns en samsyn hos centerpartiet, moderaterna och folkpartiet om att det behövs mera resurser till totalförsvaret. Det är kanske stor skillnad mellan de olika partierna, men detta måste man i så fall diskutera. Jag menar att det är en bra början, en bra utgångspunkt, att vi anser att det behövs mera resurser.

Herr talman! Roland Brännström rekommenderar oss att hålla ett visst flyg för att försvara morötterna. Jag börjar ana hans tankegångar. Var det inte så att man i tidigare morotsodling använde fotogen som ogräsbekämpningsmedel? Fotogen lär också användas i flygplan som bränsle. Kan det möjligen finnas någon koppling här? För att klara det hela skulle det vara bättre att använda fotogenen direkt till morotsodlingarna. Skämt å sido -- visst behövs det ett visst flyg. Men vad vi menar är att det behövs för gränsövervakning. Vi behöver relativt snabba plan. Den gamla Draken skulle kunna duga ganska bra för gränsövervakning i fredstid och för t.ex. incidentberedskap. Nu har vi också den misslyckade Viggen, som aldrig kunde exporteras. Men vi kanske kan livstidsförlänga den litet. Vår poäng är att det blir alldeles för dyrt för ett litet land att försöka ha lika avancerade stridsfarkoster som en stormakt. Och har vi inte det, så kan vi sedan inte använda farkosterna i en reell situation; det har vi sett av Kuwaitkriget. Därför menar vi att det vore smartare att i stället lägga pengarna på bättre vapen, bättre robotar som är baserade på civila farkoster, mark eller sjöbundna. Vi kan t.ex. satsa på helikoptrar, som går att använda både civilt och militärt, för att trängtrupperna skall kunna transportera ut förnödenheter, såsom vi har exemplifierat, och ta in sjuka och skadade. Vi har i dag ingen helikopterindustri i Sverige. Men jag har talat litet med Volvo Flygmotor om detta, och där är man inte alltför främmande för sådana här lösningar. Jag tror att vi skall vara litet kritiska när det gäller flyget. Det var bra under lång tid; Sverige har varit framstående. Men det finns en ände på all utveckling. Nu har man på flygutvecklingsområdet kommit så långt att man får sätta in oerhört mycket pengar för att få ut någon liten ytterligare effekt, och det har vi inte råd med. Låt oss välja alternativa vägar!

Herr talman! Jag vill göra ett par kommentarer med anledning av de synpunkter som har framförts efter mitt anförande. Det är självklart, Arne Andersson i Ljung, att det försvar vi nu redovisar som mellanårsprodukt också är en produkt av den ekonomi som råder. Det vore ju märkligt annars, för det går inte gärna att presentera en disharmoni mellan de två delar det här gäller. Så långt vi har kunnat åstadkomma är det en planering för att 1992 återkomma med en total översyn och en inriktning av ett långsiktigt försvarsbeslut. Både Arne Andersson och Kerstin Ekman har beklagat att jag drog in partiledarna i resonemanget om kommittéarbetet. Men de var förvisso inblandade. Jag kunde i alla fall inte avläsa att det angavs någon stor ambition från deras sida för att kommittén trots svårigheter skulle försöka ta sig fram till ett underlag för ett beslut redan i år. Alldeles utan delaktighet var de nog ändå inte. Sedan är det självklart att också vi som hade både ordförandeskapet och majoriteten i den här kommittén har ett stort ansvar. Jag har inte försökt avhända mig ett sådant ansvar, men jag anser ändå att det är rimligt att vi delar ansvaret med varandra. När det gäller den tänkta översynen av pliktlagarna är det i alla fall min ambition att så långt möjligt tappa av synpunkter som kan vara till nytta för ett beslut redan 1992. Men jag tror också, utan att alltför mycket ge mig in i något detaljresonemang, att det kan vara värdefullt, även för den kommitté som jag skall leda, att se vilka effekter som kommer ut av ÖBs synpunkter den 14 juni och vad som kan komma fram av en konstellation i Sveriges riksdag efter valet i höst. Det är kanske inte alldeles betydelselöst. Ingvar Karlsson i Bengtsfors talar om vankelmod och oreda. Nej, jag vill bestämt hävda att det inte var fråga om det, utan att det var fråga om en real anpassning till den verklighet som gäller för ett ansvarsfullt parti i regeringsställning -- att hantera sakfrågor inom de ramar som man disponerar. Att det sedan kunde leda till att det uppfattas som något svårt att komma till beslut är en annan sak. De materielbeställningar som gjordes för att man skulle upprätthålla kompetens och kunskap avsågs ändå ligga inom de ramar som var anvisade, och de skall rimligtvis leda till att den som får uppdraget ser till att annat går ut ur dessa ramar för att möjliggöra att de prioriterade beställningarna faktiskt verkställs. Till Jan Jennehag kan jag säga att jag respekterar vänsterpartiets synpunkter kring behovet av ett militärt försvar. Det är också bra om det harmonierar med den säkerhetspolitik som vi alla är överens om.

Herr talman! Försvarsutskottets ordförande Arne Andersson i Ljung har tidigare i debatten givit moderata samlingspartiets övergripande syn på Sveriges säkerhets och försvarspolitik. Jag har uppgiften att mera konkret belysa de problem och behov som onekligen föreligger. Det militära försvaret har under en lång följd av försvarsbeslut tillförts otillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna lösa de uppgifter som riksdagen ålagt det. Vår säkerhets och försvarspolitiska målsättning ligger fast. Det innebär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i händelse av krig eller krigshot i vår omvärld. Skall vi hos andra länder kunna skapa tilltro till denna självvalda inriktning, krävs att vi måste kunna försvara hela vårt land och kunna föra försvaret i vilken del av landet ett angrepp än må komma. Vi måste omedelbart kunna uppta försvarsoperationer vid ett angrepp, och vi måste kunna ha stor uthållighet i våra försvarsansträngningar. Det är enligt vår och även ÖBs mening inte möjligt att fullt ut lösa dessa uppgifter med de resurser som i dag tilldelas det militära försvaret, samtidigt som den av oss valda säkerhetspolitiska linjen inte gör det möjligt att omformulera uppgifterna. Propositionens förslag om oförändrad real anslagsnivå inriktar försvarets utveckling mot någon form av s.k. kärnmodell. En sådan modell förutsätter förvarningstider, som kommer att röra sig om flera år, för att kunna återta den eftersatta utbildningen och materielanskaffningen. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ger inte anledning till sådan lättsinnighet. Försvarets resurser måste följaktligen förstärkas. Budgetåret 1991/92 få, som många tidigare talare sagt, betraktas som ett mellanår mellan två försvarsbeslutsperioder, där det gäller att säkerställa största möjliga handlingsfrihet inför ett nytt långsiktigt försvarsbeslut. Då kan enligt moderata samlingspartiets mening inte den pågående försvagningen av den svenska försvarsförmågan accepteras. Som jag redan tidigare framhållit är det tvärtom nödvändigt att tillföra det militära försvaret ytterligare medel, något som också skulle öka trovärdigheten för den svenska säkerhetspolitiken. För att skapa den tidigare omnämnda handlingsfriheten anser vi att såväl repetionsutbildningen som materielanskaffningen måste få ökade resurser med tillsammans 1 320 Armén har drabbats hårt av de senaste tio årens försvarsplanering. Antalet brigader har sjunkit från 29 till 21. Radikala ingrepp har redan gjorts i både grund och krigsorganisationerna. Dessa stora förändringar måste nu följas av en period av analys och bedömning. En balans måste etableras mellan kravet på god materiell och utbildningsmässig standard å ena sidan och behovet av mängden förband för att täcka territoriet å den andra. Även om senare tids krigserfarenheter tycks visa kvalitetens överlägsenhet över kvantiteten, kan den föreslagna neddragningen från 21 till 18 brigader inte nu accepteras. Den skulle drabba tre förhållandevis moderna och välutrustade brigader -- Närkes-, Bohus och Kronobergsbrigaderna. Eftersom vinsten med att lägga ner dessa redan nu skulle vara obefintlig, innebär det kapitalförstöring att avskaffa dem innan det framtida behovet av brigader analyserats närmare inför 1992 års försvarsbeslut. Svea Ingenjörregemente i Almnäs ger heller inte några större besparingar under den tid som återstår till försvarsbeslutet 1992. Vi kan acceptera att den tidigare föreslagna flyttningen till Strängnäs inhiberas liksom att man inte etablerar någon ingenjörsutbildning i Sollefteå. Att däremot helt lägga ned Almnäsetablissemang, som är ett av arméns modernaste, utan att kunna utnyttja det för annan militär verksamhet finner vi moderater vara en kapitalförstöring av enorma mått. Svea Ingenjörregemente bör sålunda finnas kvar i avvaktan på den översyn av arméns krigs och fredsorganisation som behöver ske inför 1992 års försvarsbeslut. Handlingsfriheten innebär således att viss ingenjörsutbildning i framtiden kan komma att äga rum vid Almnäs likaväl som att utbildningen där även kan få ett annat innehåll. Den till Almnäs lokaliserade FN-skolan bör därför inte flyttas till Fältarbetsskolan, som nu ligger vid Almnäs, skulle enligt tidigare beslut flytts till Ing 2 i Eksjö. Det rimliga hade varit att även fältarbetsskolan hade kvarblivit vid Almnäs. Det faktum att förberedelserna för flyttningen är långt framskridna och att investeringar redan gjorts i Eksjö gör emellertid att vi accepterar flyttningen. Av de ytterligare resurser om 1 320 milj.kr. som vi moderater föreslår utöver regeringens anslag vill vi anvisa 300 miljoner till utökad repetitionsutbildning inom armén och 420 miljoner för anskaffning av materiel. Av dessa senare medel är 230 miljoner avsedda som ersättning för beställning av Haubits 77 , 90 miljoner för bibehållande av utvecklingskapacitet vid försvarsindustrin och 100 miljoner för förstärkning av pansarvärnsfunktionen. Regeringen lade bl.a. under förra året ut en beställning av Haubits 77 B, som utan att den fanns med i ÖBs planering, skulle betalas genom omfördelning inom befintlig anslagsram. Denna typ av ryckighet i regeringens handlande, främst tydligen föranledd av regionaloch försvarsindustripolitiska skäl, finner vi oacceptabel. Föreligger behov av dylika ingrepp måste dessa naturligtvis läggas utanför befintlig ram och medel härför tillföras försvarsanslaget. För marinens del är ubåtsskyddet en av de verksamheter som enligt föredragande statsrådet bör prioriteras. Vi har ingen annan uppfattning från moderat sida, men eftersom undervattenskränkningarna mot Sverige fortsätter, trots vidtagna åtgärder, måste enligt vår uppfattning en andra ubåtsstyrka beslutas och organisationsbestämmande materiel till denna beställas. För detta ändamål vill vi anvisa 300 miljoner utöver regeringens ram. Liksom när det gäller Haubits 77 B inom armén har regeringen för marinens del lagt en beställning av en ny ubåtsserie -- Ubåt 90 -- utan att ge erforderliga ekonomiska medel. Beställningen av ubåt 90 är naturligtvis i och för sig positiv, men finansieringen inom marinens ram leder till oacceptabla konsekvenser för andra viktiga funktioner. Marinen måste därför kompenseras för denna investeringskostnad. Vi vill för detta ändamål anvisa 100 miljoner utöver regeringens ram. marinkommandostaberna -- som nu organiseras kommer att medföra en efterlängtad förstärkning av den marina ledningskapaciteten, men vi moderater finner att förutsättningarna för att lokalisera MKOs stab till Tullinge åter har förändrats. Dels har kostnaderna stigit kraftigt för projektet, dels kommer marinkommandostaben att innehålla färre anställda än vad som tidigare antagits. Vi menar därför att det är olämpligt att i strid med ÖBs och CMs åsikt genomföra den av regeringen planerade flyttningen till Tullinge. Över huvud taget borde hela Tullingeprojektet, med hänsyn till de mycket stora investeringskostnaderna, tas under förnyat övervägande. Vad gäller flygvapnet säger sig försvarsministern också fortsättningsvis vilja prioritera luftförsvarsförmågan. Moderata samlingspartiet delar den uppfattningen och anser det, eftersom renovering och modernisering av samtliga J 35 har genomförts, naturligt att ytterligare en division J 35 Draken organiseras vid F 10 i Ängelholm. Att inte organisera en tolfte jaktdivision skulle innebära en stor kapitalförstöring. Att som regeringen föreslår kaderställa någon eller några flygdivisioner är enligt vår uppfattning klart olämpligt. Erfarenheter visar att flygförband inte lämpar sig som vare sig kader eller mobiliseringsförband. Vi anvisar även för detta ändamål medel utöver regeringens ram. Låt mig så, herr talman, sägra några ord om Karlskronavarvet. Vi moderater anser att det krav som framförs i motion Fö15 på en översyn av den statligt ägda örlogsmarina verksamheten bör tillstyrkas. Mycket talar nämligen för att de fartygsproducerande enheterna inte passar in i Celsiuskoncernen, vars nuvarande verksamhet huvudsakligen ligger inom andra branscher än varvsindustrin. I anslutning till en eventuell försäljning av Celciuskoncernen, i det fall staten skulle avyttra denna, bör det säkerställas att de strukturfrågor som gäller Karlskronavarvet AB och Kockums AB får en gynnsam lösning. Vi anser att det bör ankomma på regeringen att tillse att dessa bolag ges en ägarmiljö som bättre än den nuvarande möjliggör en positiv utveckling av företagen och som bidrar till en ändamålsenlig strukturering av den svenska försvarsindustrin. Herr talman! Vi moderater står naturligtvis bakom alla de reservationer som med moderata namn fogats till detta betänkande, men jag yrkar för tids vinnande bifall endast till reservationerna nr 1, 4 Herr talman! Eftersom detta förmodligen är den sista gången jag står i riksdagens talarstol, vill jag sälla mig till dem som har framfört ett tack till försvarsutskottets övriga medlemmar för en mycket trivsam samvaro, som jag tror också har gett upphov till ett gott resultat för försvaret, även om vi i många frågor har klart delade meningar. Jag hoppas att de som blir kvar i försvarsutskottet med samma frenesi och samma duktighet som hittills kommer att fullfölja det försvarspolitiska arbetet här i riksdagen. Jag vill också tacka presidiet och tjänstemännen inom kammarkansliet för de tolv år jag har haft förmånen att, under god ledning från deras sida, föra moderata samlingspartiets talan från denna talarstol.

Herr talman! I detta mellanår av försvarspolitiska beslut tilldrar sig dagens debatt kanske inte något större intresse. Vi i centerpartiet har kritiserat regeringens valhänta hantering, som förra året ledde till det slutliga sammanbrottet för den då sittande försvarskommittén. Kommittén hade genomfört 70 sammanträden och dess ledamöter hade rest ute i världen och gjort studiebesök, men den 24 oktober -- sammanbrottsdagen -- låg fortfarande ÖCBs programplan för det civila försvaret helt obehandlad. Det är inte alls svårt att göra bedömningen att de civila delarna bör utredas i särskild ordning, något som vi också har krävt i vår partimotion Fö17. Vi anser att det finns stora brister i det civila försvaret. Här gör vi möjligen en annan bedömning än den Hans Lindblad gjorde alldeles nyss. Vi anser att dessa civila frågor måste ges en högre prioritet än vad som har gällt hittills. Mycket tyder på att de icke-militära hoten och sårbarheten kommer att få större aktualitet. Civilförsvaret har ansvar för hur vår befolkning på 8,5 miljoner människor i både krig och kristid skall få omsorg, skydd och sina basbehov täckta. Detta inbegriper också det behov som det militära försvaret har av sjukvård, energi, transporter och förnödenheter. Det sägs ofta att det är viktigt att se totalförsvaret i ett sammanhang. Men om man inför varje försvarspolitiskt beslut ändå bara hinner utreda den militära delen av försvaret och anslår kortaste möjliga tid till den civila delen, då blir det ändå ingen helhet. Vi anser därför att det är klokt att besluta om det civila försvaret efter det att beslut har fattats om säkerhets och försvarspolitiken samt det militära försvarets utformning. Detta skulle ge bättre förutsättningar att integrera beredskapsfrågorna i utformningen av bl.a. Det skulle sannolikt leda till en minskad sårbarhet i samhället. Det är särskilt angeläget att sårbarhetsfrågorna i samhällets nätverk studeras, i synnerhet sårbarheten i storstäderna. Försörjningsberedskapen för livsmedel är en annan mycket central fråga. Vi anser att beredskapsmålet med en 80-procentig försörjning av livsmedel är nödvändigt för att klara en kris och krigssituation. Vår självförsörjningsgrad är en avgörande faktor för att upprätthålla förtroendet för totalförsvarets förmåga hos landets befolkning liksom i omvärlden. Vi har därför anslagit 128 milj.kr. utöver regeringens förslag för att stärka bl.a. livsmedelsberedskapen. Den frågan har behandlats i jordbruksutskottet. I en tid av stora förändringar inom svenskt jordbruk finns det faktiskt anledning att vara observant på möjligheterna att klara livsmedelsförsörjningen. Men som vanligt möts sådana farhågor oftast med en axelryckning. Det bör dock i ett särskilt utredningsarbete vara möjligt att ge den problematiken sitt rättmätiga värde. Eftersom vi har krävt ett särskilt parlamentariskt utredningsarbete beträffande de civila delarna, så har vi inte preciserat förslag på alla delområden utan konstaterar att utskottsmajoriteten egentligen tycker som vi. I utskottets skrivning sägs att den handläggningsordning som i centerpartiets motion förordas rörande hanteringen av den långsiktiga inriktningen av det civila totalförsvaret, i rådande läge kan komma att visa sig praktisk och ändamålsenlig. Vi välkomnar naturligtvis att utskottet på detta sätt ger uttryck för instämmande i vårt förslag, även om vi tycker att man fullt ut kunde ha tillstyrkt vårt motionsyrkande. Verkligheten kommer ändå att visa att vi har rätt i vår bedömning, att det rent av är klokt att fatta beslut efter det att säkerhetspolitiken och den militära delen av totalförsvaret fått sin utformning. Så några ord om värnplikten. Principen om ett folkförsvar som vilar på medverkan från varje medborgare, anser vi måste bibehållas. Men tyvärr möter man andra uppfattningar i denna fråga. Även om jag nu vet att värnpliktssystemet och övriga pliktlagar skall bli föremål för ett parlamentariskt utredande, så tycker jag att det är viktigt att vi i dagens debatt ändå slår fast att den allmänna värnplikten skall utgöra grunden för det militära försvaret också i framtiden. Jag noterar i likhet med flera andra här att Roland Brännström, som skall leda den här utredningen, klart har uttalat sig för att denna princip skall gälla i utredningsarbetet. Vi har anledning att så småningom förvänta oss besked från delutredningen. Naturligtvis skall vi arbeta med dessa frågor också i försvarsberedningen, och vi hoppas att det blir någon form av avtappning från pliktlagsutredningen till försvarsberedningen. Regeringen föreslår att värnpliktsförmånerna skall förbättras något som en följd av de ökade kostnader som skattereformen har inneburit. Höjningen med 3 kr. av dagersättningen är dock ganska blygsam i förhållande till de storstilade löften som socialdemokraterna gav de värnpliktiga inför valet 1982. Om dessa löften hade infriats under det nuvarande regeringsinnehavet hade dagersättningen varit ca 50 kr. Man kan undra om det var ett löfte eller möjligen en målsättning. Vi tycker att dagersättningen bör räknas upp till 38 kr., och vi har i vårt budgetalternativ avsatt 50 milj.kr. De frivilliga försvarsorganisationerna har bl.a. som en följd av skattereformens ändrade traktamentsförmåner och bilersättningar fått svårare än tidigare att engagera försvarsmaktens anställda som instruktörer i sin utbildning. Vi anser att instruktörsförmånerna måste förbättras liksom möjligheterna till tjänstledighet för att kunna utföra dessa viktiga insatser för totalförsvaret. Men vi har inte lagt fram något förslag eftersom dessa frågor är föremål för utredning. Nu har dock de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet som tradition att bjuda över sin minister när det gäller vissa anslag till främst civilförsvarsförbundets verksamhet, så också i år. Ytterligare 1,5 milj.kr. har anslagits dels till civilförsvarsförbundet, dels till Gällöfsta kursgård. Själv hade jag gärna sett att hela påslaget gått till civilförsvarsförbundet. Det är där det folkliga engagemanget finns och det är där mycket ideellt arbete som är väl värt att stimulera läggs ned. Jag är något mer tveksam till anslaget till Gällöfsta kursgård, men jag har inte reserverat mig mot det. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 12, 23 och 71 i utskottets betänkande.

Herr talman! Inför det försvarspolitiska beslutet Strängnäs, och riksdagen sade ja till det förslaget. Därefter ångrade sig ÖB och sade att man ansåg att regementet skulle läggas ner. Men innan propositionen kom ändrade sig ÖB på nytt och menade att regementet skulle ligga kvar. Man kan omöjligen använda sådana myndigheters ställningstaganden som beslutsunderlag. Om livsmedelsförsörjningen hade varit det intressanta, då hade naturligtvis riksdagen för länge sedan uttalat att det var väsentligt att klara transporter och lagring av livsmedel även för övre Norrlands behov. Man hade också sagt att vattenförsörjningen och annat var viktigt. De stora pengarna har dock lagts ned på jordbruksprodukter, gödsling av åkermark och annat. Jordbrukarna har helt enkelt haft starka påtryckningsgrupper. Att den stackars soldaten uppe i övre Norrland kanske ändå inte får mat i krigstid, beror på att transporterna inte fungerar. Det har alltså inget att göra med åkerarealens storlek i Skåne.

Herr talman! Vi behandlar nu de avsnitt i försvarsutskottets betänkande som rör de civila delarna av totalförsvaret. Jag kommer att redogöra för de socialdemokratiska ståndpunkterna. Jag vill inledningsvis erinra om vad Roland Brännström sade om att förutsättningen för att hantera nu förestående budgetår bestäms bl.a. av mellanårskaraktären. De civila delarna utgör oundgängliga delar av vårt svenska totalförsvar. Läget i stort inom det svenska totalförsvaret kännetecknas av såväl positiva förhållanden som problem. Till de positiva inslagen hör bl.a. att Sverige har ett av världens mest utvecklade civila försvar. 1987 års försvarsbeslut. Vissa funktioner tilldelas medel ur en gemensam ekonomisk planeringsram, exempelvis Civil ledning och samordning, Beredskapsförberedelser inom affärsverkens ansvarsområden finansieras däremot med egna medel. Några finansier dock sina beredskapsåtgärder med såväl egna medel som anslagsmedel. Inom andra funktioner sker finansieringen inom ramen för myndigheternas ordinarie förvaltningsanslag. Beredskapsförberedelserna betalas även av kommuner och landsting samt av näringslivet. I regeringens proposition 1990/91:102, som betänkandet behandlar, erinrar försvarsministern inledningsvis om den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del, som berör olika huvudtitlar och består av såväl förslagsanslag som reservationsanslag.

Jordbruks och socialutskotten har i sina yttranden över propositionen och därtill knutna motioner avstyrkt att ytterligare medel i enlighet med miljöpartimotionen anvisas till funktionerna Livsmedelsförsörjning m.m. resp. Hälso och sjukvård m.m. Jordbruksutskottet har också avstyrkt tillkomsten av en ny funktion, Kärngårdar. Försvarsutskottet är inte heller berett att förorda att medel tillförs utöver regeringens förslag. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i avvaktan på ett ställningstagande till den långsiktiga inriktningen av totalförsvaret och den därmed sammanhängande fördelningen av resurser mellan totalförsvarets olika delar. Det kan också framhållas att det sammantaget står tämligen stora reservationer från tidigare år till förfogande. Ett visst underutnyttjande av förslagsanslagen har också kunnat konstateras. Herr talman! Betänkandet upptar också vissa för totalförsvaret gemensamma frågor. Här vill jag säga något om totalförsvarets hälso och sjukvård. De senaste två försvarsbesluten har utpekat sjukvården i krig som totalförsvarets svagaste länk. Desto mera glädjande är att det nu finns anledning att känna en betydande tillförsikt när det gäller beredskapsläget för sjukvården i kris och krig. Socialministern föreslår nu åtgärder som skall säkerställa en bättre uthållighet beträffande försörjningen med läkemedel och förbrukningsvaror, ty det är där begränsningar fortfarande finns. Vidare bedöms behovet av infusionsvätskor i krig öka till ca 15 gånger fredsförbrukningen samt att lagring och transporter skapar särskilda problem. Socialstyrelsen har föreslagit att tillgången på infusionslösningar säkerställs genom en kombination av åtgärder. Enligt socialministern är det synnerligen angeläget att säkerställa tillgången på infusionslösningar. I 1987 års försvarsbeslut behandlades också frågan om helikoptrar för sjuktransporter. Försvarsbeslutets intentioner har dock ännu inte kunnat förverkligas bl.a. beroende på varierande intresse från sjukvårdshuvudmännens sida att delta i frågans lösning, säger socialministern. Hon framhåller nu med stöd av uppgifter från helikopterdelegationen, att det på vissa från beredskapssynpunkt viktiga orter finns förutsättningar att påbörja en uppbyggnad av en helikopterorganisation enligt intentionerna i 1987 års försvarsbeslut. Hon avser att återkomma med en närmare redovisning av hur denna fråga utvecklas. Enligt socialministern bör huvudmannaskapsfrågan för sjuktransporter nu lösas. Sjukvårdshuvudmännens ansvar för sjuktransporter föreslås utvidgas och föranleda ändring av hälso och sjukvårdslagen. Socialministerns förslag avseende utvidgning av sjukvårdshuvudmännens ansvar för alla slags sjuktransporter inkl. helikopterburna transporter har berörts i två motioner, från moderaterna resp. Försvarsutskottet delar föredragande statsrådets mening att huvudmannaskapsfrågan nu måste lösas och har ingen invändning mot det förslag som innebär att sjukvårdshuvudmännen får ett fullständigt huvudansvar för sjuktransporter. Liksom socialutskottet avstyrker försvarsutskottet motionsyrkandena. Socialutskottet har med sitt yttrande överlämnat två folkpartimotioner som tar upp frågor rörande försörjning med infusionsvätskor. Socialutskottet delar motionärernas uppfattning att åtgärder måste vidtas så att behovet av infusionslösningar kan säkerställas, men förutsätter att regeringen utan särskilda uttalanden från riksdagens sida kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa försörjningen på detta område. Försvarsutskottet delar socialutskottets mening att redovisningen i propositionen avseende planerade åtgärder är till fyllest varför något uttalande med den inriktning som förordas i dessa motioner inte erfordras. Utskottet anser sammanfattningsvis att det är tillfredsställande att åtgärder nu kan redovisas som innebär att en funktion som länge betraktats som en av de svagaste länkarna i vårt totalförsvar synes vara på väg att uppnå en beredskapsnivå som är i god överensstämmelse med övriga delar, även om ytterligare åtgärder krävs. Herr talman! Jag övergår nu till att säga något om inriktningen i stort inom den civila delen av totalförsvaret. Som utgångspunkt för sina överväganden rörande den allmänna inriktningen av totalförsvarets civila del konstaterar försvarsministern att förmågan hos denna del av totalförsvaret grundas på det fredstida samhällets resurser och dess handlingsberedskap och omställningsförmåga inför svåra situationer. Han betonar principen att ansvaret för en verksamhet i fred innebär motsvarande ansvar i krig och framhåller i detta sammanhang att beredskapsåtgärder som vidtas inför kriser och krig i många fall har samma karaktär som åtgärder mot skilda risker i det fredstida samhället. Enligt föredragande statsrådets mening bör beredskapsverksamheten i högre grad än hittills inriktas mot att omfatta hela hotskalan fred-kriskrig och i ökad omfattning ingå i de ordinarie driftsäkerhetsbedömningar som resp. verksamhetsutövare gör. Han understryker att verksamheten bör präglas av handlingsberedskap kombinerad med ett stort mått av flexibilitet samt betonar i detta sammanhang utbildningens och övningarnas betydelse. Slutligen anger han att verksamheten under kommande budgetår i stort sett skall följa inriktningen enligt 1987 års försvarsbeslut. Försvarsutskottet har i avvaktan på resultatet av pågående utredningsarbete inför ett nytt långsiktigt försvarsbeslut ingen erinran mot det sagda. Ett flertal motionsyrkanden behandlas i betänkandet. Jag har inte haft möjlighet att beröra samtliga. Många tar upp områden som kommer att behandlas inför nästa långsiktiga försvarsbeslut. Andra yrkanden är föremål för myndigheternas handläggningar eller redan tillgodosedda. I huvudsak har här nämnda motiv legat till grund för utskottets avstyrkan. Utskottet har också behandlat personalförsörjningsfrågorna inom totalförsvaret, däribland frågan om direktrekrytering av vissa värnpliktiga till den civila delen. Jag kan inte heller låta bli att nämna det i det här sammanhanget, eftersom det är av vikt att vi får en föryngring av civilförsvarets krigsorganisationer. Mycket talar enligt utskottets mening för att direktrekrytering av värnpliktiga till det civila försvaret efter ytterligare prövning kommer att framstå som en framkomlig väg att hantera vissa av totalförsvarets personalförsörjningsproblem. Utskottet delar försvarsministerns uppfattning att en särskild försöksverksamhet med direktrekrytering inte nu bör genomföras, främst med hänsyn till vad som anförts i betänkandet om behovet av att göra ett flertal nära sammankopplade frågor rörande personalförsörjningen och tjänsteplikt till föremål för en samlad översyn. Berörda motionsyrkanden från folkpartiet och miljöpartiet avstyrks med hänvisning till detta. Utskottet har gjort vissa smärre omfördelningar inom ÖCBs ram till förmån för utbildning och övningar på lokal nivå liksom till signalskydd. Därutöver har ytterligare medel tilldelats Civilförsvarsförbundets verksamhet liksom att Stiftelsen Gällöfsta Kurscentrum har fått pengar för att tillgodose medelsbehovet. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! I detta betänkande föreslås nu att ansvaret för luftburna sjuktransporter skall åvila sjukvårdshuvudmännen. Det innebär att dessa nu får totalansvaret för sjuktransporterna både till lands och i luften. Under praktiskt taget hela 80-talet har jag motionerat, interpellerat och ställt frågor där jag krävt att vi även i vårt land skulle få en tillfredsställande organisation när det gäller luftburna sjuktransporter. Jag måste erkänna att det har varit minst sagt trögjobbat. Jag har lärt mig två saker under mina år här i riksdagen. Det är att man måste jobba långsiktigt och att man måste vara förbaskat envis. Kan man kombinera dessa två egenskaper, kanske man ibland når resultat. Därför är det tillfredsställande att vi nu äntligen kan fatta ett beslut om vem som skall ha det här ansvaret. I vårt grannland Norge har man löst den här frågan på ett mycket tillfredsställande sätt. Det gäller både räddningstjänst och sjuktransporter med helikoptrar. Samma är förhållandet i dåvarande Västtyskland och i Schweiz, för att ta ytterligare några exempel. I min egen hemkommun Söderhamn har man byggt upp ett mycket fint samarbete mellan sjukhuset och flygflottiljen när det gäller både räddningsinsatser och sjuktransporter med flygflottiljens Vertolhelikopter. Många liv har under årens lopp kunnat räddas genom dessa snabba insatser. Många gånger har också helikopterbesättningarnas insatser inneburit skillnaden mellan liv och död för både nödställda och skadade som hämtats eller i samband med akuta och svåra sjuktransporter. Tyvärr har man inte dygnet-runt-beredskap på helikoptern på F 15, något som givetvis är en mycket stor nackdel, vilket jag påpekat vid ett flertal tillfällen. För att landstingens ansvar för luftburna sjuktransporter nu inte bara skall bli en reform på papperet -- jag vet att flera landsting är måttligt förtjusta i att ta över detta ansvar -- är det viktigt att det utfärdas regler och anvisningar som tvingar landstingen att ta sitt fulla ansvar. Därför är det viktigt att det ansvariga statsrådet snarast för riksdagen redovisar hur den här verksamheten har utvecklats. Om den inte har utvecklats på ett tillfredsställande sätt måste man, som jag ser det, allvarligt överväga att göra både den luftburna räddningstjänsten och sjuktransporterna till en statlig angelägenhet. Det är viktigt att vi får ett fungerande system på detta område även i vårt land, något som naturligtvis kommer att rädda många människoliv och hjälpa skadade och sjuka tillbaka till ett normalt liv igen.

Herr talman! Mycket kort till min värderade vän försvarsutskottets ordförande: Jag bryr mig naturligtvis inte om ifall de värnpliktiga eller försvarsutskottets ordförande byter flickvän en gång i veckan, men det skall inte bekostas av skattebetalarna eller försvaret.

Herr talman! JAS 39 Gripen flyger nu i enlighet med planerna, Hans Göran Franck. Det är alldeles riktigt att JAS-projektet har blivit dyrt och avsevärt försenat, vilket också bidragit till att öka kostnaderna. Skillnaden mellan oss andra och Hans Göran Franck är -- såvitt jag förstår -- att Hans Göran Franck egentligen vill att vi skall betala pengarna, men inte få något flygplan för dem. Det är en alldeles exceptionellt dålig politik som Hans Göran Franck företräder. Vi är bekymrade över förseningen och fördyringen, men att nu avbryta projektet vore en totalt huvudlös politik.
Herr talman! Låt mig fästa uppmärksamheten på att vad som gäller är ett avtal mellan staten och industrigruppen JAS om delserie 1. De ekonomiska ramarna är givna och dem svarar industrigruppen för. Vi återkommer till hösten med en prövning av delserie 2. Tills vidare är detta vad som gäller både för det socialdemokratiska partiet och för riksdagen.
Herr talman! Även försvarsutskottet har uttalat att förseningarna och kostnadsfördyringarna är av allvarligt slag. När vår motion väcktes hävdade vi att man borde utnyttja möjligheterna till en hävning av avtalet, även såvitt avser delserie 1. I så fall hade inte de ekonomiska konsekvenserna blivit av det slag som nyss nämndes. Om denna möjlighet inte skulle finnas -- vilket jag också sade i mitt anförande -- är skälen starka för att avbryta och häva delserie 2. Det är inte någon dålig ekonomisk politik att göra på det sättet, utan tvärtom. Det finns goda möjligheter att kunna ha ett bra flyg här i Sverige. Vi har ett av de starkaste flygvapnen i Europa i förhållande till vår folkmängd. En stor majoritet av svenska folket anser att det inte är försvarligt med de ekonomiska satsningar som görs i fortsättningen.